Fru talman! Vi debatterar i dag justitieutskottets betänkande avseende ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. Sverige är i dag med i Schengensamarbetet, ett samarbete som tillkommit för att uppnå målet med att människor ska kunna resa fritt inom Schengenområdet. Ett stort antal regler har satts upp för att säkerställa den fria rörligheten av personer men även för att kunna motverka de negativa bieffekter som den fria rörligheten kan medföra, till exempel gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring. Schengens informationssystem, SIS, är ett exempel på en åtgärd som syftar till att stärka Schengenländernas operativa samarbete i frågor om bland annat brottsbekämpning och migrationskontroll. SIS är ett centralt datasystem som möjliggör informationsutbyte mellan medlemsstaterna. I Sverige är det polisen som ansvarar för den nationella delen av SIS. En utländsk medborgare som inte kan identifieras på annat sätt ska vid in eller utresekontroll eller vid en inre utlänningskontroll vara skyldig att låta en polisman eller en särskilt förordnad passkontrollant eller annan tjänsteman vid tullen, Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera eller ta personens fingeravtryck. Fru talman! SIS II-regelverket, som propositionen utgår från, reglerar inte hanteringen av biometriska uppgifter efter att en sökning genomförts. Regeringen anför med hänvisning till vissa tidigare lagstiftningsärenden att de ska förstöras omedelbart efter att en sökning är genomförd. Med anledning av vad både Polismyndigheten och Migrationsverket anför i sina remissvar framstår en av regeringen vidhållen uppfattning i denna fråga som omotiverad. När myndigheterna som ska tillämpa regelverket anför att den föreslagna konstruktionen skulle medföra problem som i betydande utsträckning påverkar deras möjlighet att lösa en uppgift anser vi att det finns anledning att ompröva ett sådant ställningstagande. Migrationsverket anför exempelvis att frågan om lagring av fingeravtryck påverkar hela unionen. Om Migrationsverket inte får möjlighet att lagra fingeravtryck och använda dessa för sökning och registrering i SIS kommer det att finnas en påtaglig risk att tillstånd beviljas i Sverige eller annan medlemsstat trots att det finns en registrering i SIS. Migrationsverket efterfrågar en mer djupgående analys av möjligheterna att bättre uppnå förordningarnas syften med en utökad möjlighet till sökning och lagring av biometri. Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Fru talman! Vi anser därför att riksdagen bör tillkännage för regeringen att lagring av biometrisk information ska tillåtas i de fall där det är möjligt. Tiden för sådan lagring bör i sådana fall bestämmas till den maximala gräns som EU-rätten föreskriver eller annars till dess att uppgifterna är uppenbart obehövliga. Jag vill avsluta med att nämna att Polismyndigheten har lämnat in en hemställan till regeringen om en allmän översyn av det nationella regelverket om bland annat insamling av biometriska uppgifter i syfte att stärka den brottsbekämpande verksamheten. Vi ser fram emot att inom en snar framtid få ta del av regeringens arbete med frågan här i riksdagen.

Fru talman! Det här är en fråga om flyktingpolitik. Det är väl därför som det bara är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som opponerar sig i frågan. Vänsterpartiet vill att Sverige och Europa ska ha en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck. Alla ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. För att det ska bli verklighet måste EU släppa in dem som söker skydd, så att de kan få sina asylskäl prövade. Så ser det inte ut i dag. I stället byggs murarna runt EU ständigt högre, och nästan alla legala möjligheter att ta sig till EU har täppts till. Schengens informationssystem, SIS, är ett gemensamt datasystem för medlemsstaterna i Schengenområdet. Syftet är att ha ett gemensamt informationssystem för gränskontroll, dels för att hindra utvisade eller avvisade tredjelandsmedborgare från att komma in i Schengenområdet, dels för att koordinera spanandet efter vissa föremål eller personer i syfte att bekämpa brott. SIS har under den tid det varit verksamt snabbt vuxit till ett gigantiskt personregister. I dag har Schengenländerna flera operativa system med uppgifter om tredjelandsmedborgare. I databaserna lagras information, bland annat biometriska data, om miljontals individer från tredjeländer. Minst 500 000 människor med inreseförbud i Schengen finns listade i systemet. Antalet växer hela tiden. Rättslösheten för de miljoner människor som registrerats i SIS är nästan total. Många av dessa vet inte om att de är registrerade och vet inte av vem eller varför. Vänsterpartiet har redan sedan tillkomsten av informationssystemet ifrågasatt att SIS inte bara handlar om personer som begått eller är misstänkta för brott.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 Detta innebär att personer med helt legitima asylskäl nekas prövning i enlighet med Genèvekonventionen. Asylansökningar ska alltid prövas i enlighet med tillämpliga konventioner oavsett tidigare beslut. En registrering i SIS ska inte innebära att den sökande fråntas sin rätt till sådan prövning. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen om Schengens informationssystem och utlänningslagen. Ändringarna gäller bland annat bestämmelsen i lagen om Schengens informationssystem om användning av fotografier och fingeravtryck för att fastställa någons identitet. Vidare ska en utlänning vid en in eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i SIS kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på annat sätt. Fru talman! Att använda biometriska data som ensam identifikationsgrund innebär en alltför hög risk för felaktig identifiering eller icke-identifiering. Om bara en halv procent blir felidentifierade är detta alldeles för många med tanke på de miljoner människor som redan är registrerade i dessa databaser. Den centrala lagringen av biometriska data ökar även risken för otillåten användning av dessa databaser, manipulering av biometriska data av kriminella organisationer och möjliga identitetsstölder. De skäl som vi tidigare anfört mot användning av biometriska data för identifiering kvarstår. Regeringens förslag i den nu aktuella propositionen kommer ytterligare att försämra möjligheterna för människor som är på flykt för att söka skydd i Sverige. Vidare kommer förslaget att leda till ytterligare press på de personer som befinner sig i Sverige och utsätts för inre utlänningskontroll. Vänsterpartiet kan därför inte stå bakom regeringens förslag i någon del. Vänsterpartiet yrkar därför avslag på hela motionen. Vi går punkt för punkt igenom de tekniska svårigheter och integritetssvårigheter som förslaget innebär. Men jag tänker inte trötta ut kammaren med ännu fler detaljer om hur SIS fungerar och varför det inte är ett bra alternativ utan hänvisar till Vänsterpartiets motion i frågan. Med det yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna i ärendet. Jag avser här att kortfattat redogöra för bakgrunden till och syftet med detta förslag om justeringar i lagen om Schengens informationssystem samt utlänningslagen. Världen står inför stora utmaningar när det gäller människor på flykt. Inte sedan andra världskriget har så många människor tvingats fly från sitt land för att tillvaron raserats av krig eller förföljelse. Sverige har de senaste tio åren tagit ett stort ansvar för att lindra denna globala situation. Vi har stått upp för asylrättens principer, och vi har med stark röst verkat för att hela EU-familjen ska ta ett gemensamt och solidariskt ansvar. För att kunna ha en långsiktig acceptans för vår linje krävs dock att vi har ett ordnat mottagande och en tydlig kontroll på vilka personer som vistas i vårt land. Personer med flera identiteter, handel med falska pass och en exploaterad traffickingverksamhet - allt det och mycket mer förekommer i vårt land, men det kan vi aldrig acceptera. Med dagens lagändringar ger vi Polismyndigheten bättre möjligheter att upptäcka om en person som har en SIS-registrering försöker resa in i eller vistas i Sverige under falsk identitet. Detta ska dock ske på ett rättssäkert sätt, och vi anser att lagförslaget på ett bra sätt uppfyller kriterierna i denna del. Förslagen innebär, som vi hört från tidigare talare, att en utlänning vid kontroll vid gräns eller inne i landet ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på något annat sätt. En polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket får med denna förändring bättre möjligheter att kontrollera identitet. Schengens informationssystem ger oss ett kraftfullt verktyg för att säkerställa vilka som söker tillträde till eller vistas i vårt land. Det finns i dag över 90 miljoner personer och objekt listade i systemet. Det är ett register som flitigt används av polis, rätts och migrationsväsen i övriga medlemsländer. Fru talman! En fråga som varit viktig i remissrundan för lagförslaget är hur uppgifterna ska hanteras efter kontroll. Man skulle kunna spara dessa uppgifter, men vi menar att det inte harmoniserar med annan lagstiftning. I stället vill vi införa en bestämmelse om att fotografiet och fingeravtrycket omedelbart ska förstöras när identiteten är klarlagd. Det innebär att fotografiet och fingeravtrycket som har tagits för kontrollen inte kan användas för andra ändamål.

Fru talman! De fyra friheterna - den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital - är kärnan i det europeiska samarbetet och skapar stora ekonomiska, sociala och kulturella värden för Sverige och Europa. En förutsättning för att den fria rörligheten för människor ska fungera väl är att det finns en tillfredsställande yttre gränskontroll och att det finns möjligheter att säkert identifiera tredjelandsmedborgare som reser in eller vistas i landet. Det ärende vi debatterar i dag handlar om att personer från tredjeland i samband med in eller utresa till Schengen liksom i samband med inre gränskontroller ska vara skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck samt att polisen eller andra myndigheter ska kunna använda dessa uppgifter för att söka i Schengenländernas informationssystem. De ändringar som föreslås i propositionen är en anpassning av svensk lagstiftning till EU:s nya polisförordning och gränsförordning och innebär en klar förbättring jämfört med dagens reglering. I remissbehandlingen lämnas synpunkter på hur den information som samlas in kan hanteras efter att kontrollerna genomförts. Polismyndigheten är, som tidigare nämnts, kritisk till att uppgifterna ska förstöras efter genomförd kontroll, och Migrationsverket efterfrågar en mer djupgående analys av möjligheterna till sökning och lagring av biometri. Vi har från Moderaternas sida stor förståelse för den kritiken men konstaterar samtidigt att det nu saknas beredningsunderlag för att utforma regleringen annorlunda just här och nu. Vad gäller frågan om hantering av biometrisk information menar vi moderater att dagens regelverk är splittrat och förlegat. Vi konstaterar också att Polismyndigheten har hemställt hos regeringen om en allmän översyn av regelverket kring biometriska uppgifter. Moderaternas uppfattning är att polisen behöver ges bättre förutsättningar att samla in, spara och använda biometriska uppgifter. Frågan om biometrisk information är emellertid komplex och bör behandlas mer samlat än vad detta ärende medger. Det handlar inte heller bara om frågan om lagring av information utan också om hur informationen ska kunna användas. Från Moderaterna tar vi upp frågan om översyn av regelverket kring biometriska uppgifter i flera av våra parti och kommittémotioner. Vi avser därför att komma tillbaka i samband med att dessa behandlas. Vi redogör för det i ett särskilt yttrande i betänkandet.

Fru talman! Som tidigare talare redogjort för gäller dagens debatt en proposition som ger våra myndigheter möjlighet att kontrollera en person vid gräns eller inne i Sverige. Detta ska ske genom att denna person vid en in eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på något annat sätt. Detta förslag till förändring läggs fram med anledning av ändringar i det EU-rättsliga regelverket för Schengens informationssystem, SIS. Förändringen är bra, och vi kristdemokrater ställer oss bakom den eftersom den skapar möjlighet till att vi får ökad kontroll över vilka personer som vill komma in men också vilka personer som vistas här. Dock ser vi behov av att ytterligare förändringar görs enligt de förslag som berörda myndigheter lyft fram i samband med remissförfarandet. Bland annat lyfter Migrationsverket och Polismyndigheten fram det faktum att förslaget innebär att de biometriska uppgifter som tas vid kontrollen ska förstöras direkt efter sökning. Båda dessa myndigheter förordar i stället att fotografier och fingeravtryck som tagits för en kontroll enligt SIS borde få lagras för att vid behov användas även vid ett senare tillfälle. Man lyfter fram ett önskemål om att nödvändiga ändringar ska göras så att lagstiftningen tillåter att biometrisk information får lagras och användas vid sökningar även vid ett senare tillfälle. Fru talman! Vi kristdemokrater tycker att Polismyndighetens och Migrationsverkets åsikter är relevanta och ser likt Moderaterna att vi som lagstiftande församling bör lyssna till och agera enligt deras remissyttrande. Migrationsverket ser behov av en mer djupgående analys av möjligheten till sökning och lagring av biometri, och Polismyndigheten är kritisk till att uppgifterna i enlighet med förslaget ska förstöras efter genomförd kontroll. Som sagts tidigare har Polismyndigheten tidigare hemställt hos regeringen om att en allmän översyn av regelverket kring biometriska uppgifter ska göras. Vi anser att polisen och även Migrationsverket bör ges bättre förutsättningar för att samla in, spara och använda biometriska uppgifter. Frågan är dock komplex och bör som sagts tidigare hanteras mer samlat av riksdag och regering. Det handlar inte bara om lagring utan också om hur informationen kan användas. Justitieutskottet och riksdagen kommer under riksmötet 2021/2022 att med en bredare analys behandla andra förslag som handlar om en översyn av regelverket. Vi kristdemokrater avser därför att återkomma till frågan i det sammanhanget. Mot den bakgrunden avstår vi från att reservera oss till förmån för motionen men lämnar ett särskilt yttrande för att belysa att frågan behöver hanteras snarast av regeringen och riksdagen framöver för att ge myndigheterna de verktyg som de ser behövs för sin verksamhet.

Fru talman! Liberalerna yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet. Vi liberaler är starka anhängare av det europeiska samarbetet. Vi tycker att gränslösheten är viktig, att vi tillsammans gör det möjligt för människor att kunna resa fritt, företag att etablera sig och att vi skapar en dynamik i det vi kallar Europeiska unionen. När vi plockar ned gränshinder och tar ned de barriärer som finns för att människor ska kunna resa fritt inom vår union är det viktigt att man har ett tydligt och starkt skydd för den yttre gränsen. Det finns all anledning att vi vet vilka människor som befinner sig inom EU. Om man jämför med många andra länder har man samma system. Reser man till USA, till Storbritannien, eller testa att åka till Kina, så får ni se, vill de veta vem som kommer in i landet. Är det oklart vilken person som står vid gränsen, en människa som kan vara asylsökande, är det relevant, utan att göra någon asylprövning, att ta reda på vem personen är som står vid vår gräns. Vi måste ändå ta till oss det faktum att det är ganska omfattande hot mot Europa just nu. Vi har haft ett antal rätt obehagliga terrordåd. Vi vet att i den stora grupp av människor som flydde inte minst från kriget i Syrien fanns det många personer som hade helt andra avsikter än att leva enligt europeiska värderingar. De ville leva enligt några andra värderingar, och framför allt attackera den europeiska och den liberala livsstilen. Därför är det viktigt att vi ger denna möjlighet till ett förstärkt kontrollinstrument vid gränsen för att fastställa identitet. Det är också rimligt att vi inte nu, i det här ärendet, slår fast att man ska få spara detta hur som helst. Jag håller med om det som Vänsterpartiet för fram: Dessa register finns till för att vi ska veta vilka vi inte vill ska komma in i vårt land. Personer som kan ha gjort andra saker på annat håll i Europa ska identifieras. Man ska inte kunna smita in bakvägen via Sverige, via Frankrike eller via Portugal i unionen och sedan ställa till med antingen grov brottslighet eller terroristdåd. För att utveckla det europeiska samarbetet och slå vakt om öppenheten, fru talman, är det alltså viktigt att vi vet vilka personer som kommer till våra gränser.